Fru talman! Sven-Erik Österberg har bett mig att redovisa det underlag som jag baserat uttalanden kring möjligheterna att exportera svenskt snus inom EU på. Det pressmeddelande som Sven-Erik Österberg hänvisar till grundar sig på resultatet av den offentliga konsultationsrunda som Europeiska kommissionen genomförde under hösten 2010 med anledning av den kommande översynen av tobaksproduktdirektivet. Vad gäller rökfria tobaksprodukter gav denna vid handen att vissa medlemsstater vill behålla den nuvarande ordningen, vissa vill att rökfri tobak ska tillåtas och vissa vill att all rökfri tobak ska förbjudas. Vid konkurrenskraftsrådet den 30 maj visade flera medlemsstater förståelse för den svenska visionen om en enhetlig och ansvarsfull produktreglering som omfattar samtliga tobaksprodukter, i stället för den nuvarande ordningen där en tobaksprodukt är förbjuden samtidigt som andra, ofta mer farliga tobaksprodukter får florera fritt.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är inte för att jag är en stor vän av snus som jag ställt en interpellation om det, utan för att jag är ganska irriterad över hur vissa frågor gällande Sverige hanteras, inte minst av kommissionen. Produkter som inte är så väldigt gångbara i de stora betydande länderna hanteras på ett sätt, och därmed blir det ett handelshinder för sådana varor som för svensk del är en ganska stor produkt. Det skapar en irritation som jag tycker att vi bör komma till rätta med. Som jag skriver i min interpellation har riksdagen flera gånger haft den uppfattningen just när det gäller näringsfrågor. Jag tolkar svaret från statsrådet som att det finns utrymme för viss optimism. Eller har jag förstått det fel, att kommissionen i princip stängt dörren för svenskt snus? Jag tolkar det inte så av det svar som statsrådet ger mig här, utan det tycks finnas någon sorts balans mellan dem som skulle vilja införa förbud och dem som inte vill det. Det jag kunnat komma fram till är att kommissionen varit ganska tydlig på den här punkten och på så sätt låst den svenska hållningen, att svenskt snus också skulle kunna exporteras till andra länder. Jag skulle därför vilja ha ett förtydligande från statsrådet av vad det egentligen är som gäller. Statsrådet var inledningsvis ganska optimistisk i den här frågan. Därefter har vi inte hört så mycket, inte sedan i våras. Samtidigt har statsrådet sagt, och säger också i dagens svar, att det finns flera länder som stöder den svenska uppfattningen. Jag skulle vilja att handelsministern redovisade vilka medlemsstater som stöder Sveriges krav, kravet att exportförbudet hävs, samt utifrån vilka argument övriga stater inte är beredda att öppna den europeiska marknaden för svenskt snus. Det skulle vara intressant att höra om den argumentationen. Eftersom jag tolkar svaret så att statsrådet ger en viss öppning för en fortsättning i frågan undrar jag på vilka grunder hon gör det och vad man kan vänta sig framöver när det gäller den här frågan.
Fru talman! Jag tackar Sven-Erik Österberg för att han har ställt den här interpellationen. Jag ska börja med att säga att kommissionen inte har stängt dörren. Skulle man besluta sig för att stänga dörren kommer vi att fortsätta att knacka på. Jag är glad över att vi har ett starkt stöd. Vi har ett uppdrag från riksdagen att driva frågan för att häva det exportförbud som finns mot snus. Det krävs nog lite bakgrund och ytterligare förklaring i frågan eftersom den är så tudelad. Jag deltar i konkurrenskraftsrådet som minister för inre marknaden och driver frågan utifrån konkurrensneutralitet. Dessutom hanteras frågan av socialministrarna som folkhälsofråga och lyder då under tobaksdirektivet. Jag har lyft fram frågan i konkurrenskraftsrådet med utgångspunkten att detta är diskriminerande eftersom konkurrensneutraliteten inte gäller för alla varor på EU:s inre marknad. Där är det svenska snuset, som jag tidigare sagt, mobbat. Det finns andra, betydligt farligare tobaksprodukter som får florera fritt. Utifrån det ställningstagandet är det flera länder som stöder oss. De som gick ut och öppet stödde oss under mötet var Tjeckien, Belgien och Nederländerna. Dessutom gav flera länder stöd i mötets marginal. Det finns alltså stater som stöder oss, absolut, men det är i konkurrenskraftsrådet. Parallellt med detta pågår en revidering av tobaksdirektivet. Det sker med jämna mellanrum. Det är där vi fört in att vi vill ha en enhetlig och ansvarsfull tobaksproduktsreglering. Vi ger där våra svenska förslag, som innebär att vi har en mycket restriktiv hållning mot tobak, att vi har bra information, att vi har åldersgräns, att vi ser till att det inte finns farliga ämnen i rökfri tobak. Det försöker vi föra in i tobaksdirektivet. Inför revideringen har många remissvar kommit in, och det är det resultatet som kommissionen går ut och redogör för. Det finns några som är helt emot, några vill ha en ansvarsfull produktreglering och några vill i stället tillåta. Där finns egentligen hela scenariot. Det är viktigt att se att här finns två olika spår. Dels har vi konkurrensneutraliteten, dels handlar det om en ansvarsfull tobaksproduktsreglering. Det är där vi ser att vi skulle kunna ha en framkomlig väg till enhetlighet på EU:s inre marknad vad gäller alla rökfria tobaksprodukter.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga handelsministern: När kan man tänka sig nå en slutlig lösning i frågan? När kan man nå fram till en slutsats? Detta har pågått ganska länge. Jag känner väl till de här diskussionerna och även den sociala sidan av de diskussioner som har förts. Jag delar grunduppfattningen som handelsministern har och är ganska övertygad om att om snus hade varit en stor produkt i Frankrike och Tyskland hade det inte funnits något exportförbud för snus. Det är Sveriges dilemma, och det är det som irriterar mig väldigt mycket i ett samarbete där olika länder har olika produkter. Det är väldigt viktigt att man också väger in de sociala aspekterna och hälsoeffekterna av detta, men det ska göras parallellt med konkurrensneutraliteten och på ett förnuftigt sätt. Jag tror att handelsministern och jag har ganska lika grunduppfattning. Vad jag skulle vilja veta är om handelsministern är helt överens med Maria Larsson i denna fråga. Är regeringen helt enig? Säger Maria Larsson samma saker om den här frågan när ministrarna diskuterar som handelsministern gör när hon träffar sina kolleger nere i EU? Det där är ganska viktigt, och jag tycker inte att det har framkommit riktigt. När jag har läst på har jag tyckt att det funnits lite olika tonvikt i frågan. Det kan vara väldigt viktigt att redovisa om det finns en enighet i frågan i den svenska regeringen. Det är en bra redovisning som handelsministern gör, men jag skulle vara intresserad av att veta vad det finns för ytterligare argument att ta till. Hur kan man vinna mer stöd från fler medlemsländer i EU för konkurrensneutraliteten när det gäller export av sådana här varor? Vad finns det mer att ta till? Vad har handelsministern i bakfickan, om man får säga så, i den fortsatta diskussionen? Det kan också vara viktigt att veta. Vad finns det att bidra med i den här diskussionen för att få konkurrensneutralitet? Den frågan skulle jag vilja ha svar på, liksom frågan om förhållandet i regeringen till Maria Larsson som varit ansvarig för denna fråga.
Fru talman! Jag ska börja med att säga att regeringen är helt överens i denna fråga. Vi driver också samma linje, även om vi nu får göra det i två olika forum, som jag förklarade. I konkurrenskraftsrådet är det min uppgift som inremarknadsminister att titta på konkurrensneutraliteten. Maria Larssons uppgift är att se till att man får mer kunskap om de svenska erfarenheterna av att reglera tobaksprodukter på ett bra och tydligt sätt och att man tar till vara det på EU:s inre marknad. Vi har också skrivit ett gemensamt brev till kommissionen. Regeringen är alltså helt överens. Det är klart att det är en utmaning att övertyga de andra medlemsstaterna, kommissionen och Europaparlamentet om möjligheten att upprätta god folkhälsa samtidigt som en ny tobaksprodukt tar sig in på EU:s inre marknad. Det är självklart så. Själva förbudet i sig är den största svårigheten, för det gör att vi stryper kunskapen om det svenska snuset. Den rådande europeiska tobakspolitiken styr konsumtionen mot cigaretter. Kunskapen om andra tobaksprodukter är förhållandevis väldigt låg, både bland politiker och bland konsumenter. Många gånger när jag haft samtal med mina kolleger har de inte ens haft kunskap om vad svenskt snus är. Det är en lång väg att gå för att kunna övertyga de andra länderna om att det här är en vara som vi anser ska finnas på EU:s inre marknad, för min del på grund av konkurrensneutralitet, samt för att skapa förståelse för, vetskap om och kunskap om vad detta är för typ av tobaksprodukt. Jag tror att man ska utgå väldigt tydligt från vetenskapliga argument. EU:s egen expertgrupp konstaterade redan 2008 i Scenihrrapporten att svenskt snus är minst 90 procent mindre skadligt än cigarettrökning. Det tycker jag är ganska viktiga vetenskapliga fakta. Jag har själv följt denna forskning ända sedan jag började studera till tandläkare 1982. Det har alltid varit ett populärt ämne att titta på svenskt snus och om detta skulle kunna ha någon relation till cancer. Något sådant har man än i dag inte kunnat bevisa för svenskt snus. Jag tror att det är så vi ska fortsätta att övertyga kommissionen när det gäller den här produkten, tillsammans med att en tobaksprodukt inte ska uteslutas på EU:s inre marknad när den dessutom är mycket mindre farlig än något annat. Men naturligtvis måste det också sägas att detta är en vuxenprodukt, ingen nyttoprodukt.
Fru talman! Undersökningen om snuset läste jag om för bara några dagar sedan i en morgontidning. I rapporten hade man vetenskapligt kommit fram till att cancerrisken inte alls pekade åt det håll som ibland har diskuterats i den allmänna debatten. I så fall skulle användande av snus för den som röker vara betydligt bättre än att fortsätta med cigaretter. Det är klart att det kan vara ett argument i sammanhanget. Eftersom handelsministern redovisade hur hon har tänkt jobba med det här vill jag ställa frågan: Är det tänkbart att den här frågan växlas upp i regeringen och att även statsministern vid något tillfälle tar upp frågan i lämpligt forum, så att man på så sätt ger frågan högre status? Finns det möjlighet att ta del av det brev som handelsministern och Maria Larsson skrev tillsammans? Skulle handelsministerns stab kunna se till att jag får det brevet och får se hur det ser ut? En sista fråga: Det är viktigt att få information till riksdagen. Har handelsministern någon idé om att återkommande och fortlöpande på lämpligt sätt redovisa till riksdagen vad som händer med frågan?
Fru talman! Frågan har redan lyfts fram av flera ministrar i regeringen. Även statsministern har uttalat sig i frågan. Det visar också en stor enighet i regeringen, som jag sade tidigare. Naturligtvis återkommer jag gärna till riksdagen. Det är välkommet att ställa interpellationer, så att jag kan komma hit och redovisa vad som pågår. Men jag tycker också att det är viktigt att påpeka att detta är ett långsiktigt arbete. Det kommer att krävas väldigt mycket mer informationsinsatser om vad det svenska snuset är, hur det tillverkas och hur det är i relation till andra tobaksprodukter. Inte minst ska man dessutom titta på hur det ser ut till exempel på Åland. Där har man sett ekonomiska konsekvenser av att snuset inte får finnas. Det finns många olika vägar att gå. Jag kan bara uppmuntra riksdagsledamöter att helt enkelt informera om vad detta är, också i sina samtal med europeiska kolleger. Det är ett diskriminerande och orättvist förbud att det finns en vara som inte får florera fritt på EU:s inre marknad när vi har beslutat att vi ska ha en inre marknad där varor, tjänster, kapital och människor ska få röra sig fritt inom hela EU. Så är inte fallet i dag med det svenska snuset. Men som sagt handlar det om ett brett och långsiktigt arbete. Vi kommer att fortsätta detta med emfas. Vi får se vad som händer nu i kommissionen vid revideringen av tobaksdirektivet, som kommer att ske slutligen någon gång efter nyår. Jag kan väldigt gärna skicka över det brev som regeringen har skrivit.